Fru talman! Vi har haft ett miljöval där det svenska folket har givit ett klart besked: miljöfrågorna är de centrala framtidsfrågorna. Om vi inte klarar miljön, klarar vi inte heller framtiden för oss eller våra efterkommande. Årets ”nådiga lunta” vittnar inte om denna folkliga kunskap. De styrande har inte förstått budskapet. De förnekar den kunskap om situationen som finns. När man förtränger verkligheten och dess klara vittnesbörd analyseras inte orsakerna till det dåliga läget och de usla framtidsutsikterna. Flertalet av de partimotioner om den ekonomiska politiken som har avgivits förtränger också situationen och hänger sig åt resonemang om pengar och hur de skall arbeta för att vi skall kunna konsumera ännu mer än vi gör i dag. Att det är illa ställt med miljön kan ingen läsoch hörkunnig person undgå att känna till. De skadade skogarna, de döende haven och sjöarna, de kväveläckande åkrarna, det förgiftade vattnet och den giftsprutade maten, de sura regnen och bilismen med allt vad de ställer till med talar sitt tydliga språk. Det beror på vår livsstil, det är vårt sätt att leva i industrivärlden som är roten och upphovet till de pågående ekologiska katastroferna. Vårt samhälle har som främsta mål att ständigt öka förbrukning och tillverkning. Välfärd definieras i ekonomiska termer som BNP och framför allt som ökningen i denna. ”Bara genom att blunda” kan vi tro att allt är välbeställt. Den ökande förbrukningen fordrar att ständigt större mängder malm och fossila bränslen transporteras upp ur jordens inre. De bearbetas och konsumeras i komplicerade processer, som ger upphov till och frigör mängder av farliga ämnen. Medvetet gör vi det ofarliga farligt. Den nuvarande ekonomiska politiken med dess absoluta krav på större materiell förbrukning leder till allt allvarligare miljöstörningar. För att uppnå detta planeras kraftiga ökningar av landsvägsoch flygtransporterna. Vi får mer förstörande utsläpp. Järnvägarna, som är det miljövänliga alternativet, får smulor. Det pågår ett idogt arbete för att förbruka vår framtid. Bilismen måste enligt miljöpartiet de gröna minskas kraftigt och de kollektiva transporterna byggas ut. De samlade samhällskostnaderna för bilismen överstiger intäkterna med ca 20 000 milj.kr. per år. Bilismen måste betala sin del av samhällskostnaderna. Därför vill miljöpartiet de gröna höja beskattningen av drivmedel kraftigt. För att motverka negativa verkningar i Prot. 1988/89:59 glesbygd vill miljöpartiet de gröna införa ett speciellt glesbygdsstöd som för 1 februari 1989 kommande budgetår skall uppgå till 1 000 milj.kr. Hastigheterna på vägarna måste sänkas bl.a. för att minska förbrukningen av bensin och dieselolja. Flyget har varit skonat från skatt på drivmedel. Det finns ingen anledning att på detta sätt subventionera ett trafikslag, som dessutom är miljövidrigt. Miljöpartiet de gröna vill för flyget införa en skatt som motsvarar 2,50 kr. per liter drivmedel. Den kan delas så att landningsavgifterna höjs med belopp som motsvarar 1,00 kr. per liter och resten tas på bränslet. Trafiken på Gotland och övre Norrland skall få låga landningsavgifter. De kan sättas höga på annan trafik och speciellt höga på internationella rutter, som skall vara med och betala sin del av våra samhällskostnader för miljöförstöringen. Allt detta är helt ffträmmande för den sittande regeringen. Utredningar visar att om den kombineras med en sänkning av punktskatterna med 30 26 och med bibehållen energiskattesubvention för storförbrukare då ökar användningen av olja, kol, naturgas och elkraft. De inhemska förnybara energikällorna får svårt att hävda sig. Moms på energi innebär att exportföretagen får lyfta av energimomsen samtidigt som punktskatterna sänks. De ökar sin energianvändning, och tung svensk industri kan agera fritt på energiområdet utan tankar på restriktioner av energiekonomiska skäl. Råvaruförbrukningen kommer att öka. Vinstgivande företag blir ännu mera vinstgivande. Till detta finns bara att notera att riksdagen har beslutat att kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010, koldioxidutsläppen inte får lov att öka, kväveoxidutsläppen skall reduceras med 30 26 senast under år 1995. Utredningsarbetet enligt regeringens direktiv strider helt mot riksdagens beslut. Regeringen sätter sig upp mot riksdagen och saboterar miljöpolitiken. Det är tänkt att energimomsen skall ge staten ca 7 000 milj.kr. Industrin kommer i stort sett undan momsen, och det blir konsumenterna som får betala. De marginalskattesänkningar som har skisserats gynnar ensidigt de välbeställda i samhället. Socialdemokratisk fördelningspolitik blir alltmer thatcheristisk och högervriden, när man inom rörelsen inte skäms för att låta de välbeställda få det ännu bättre och klämmer åt låginkomsttagarna. Det är inte underligt att folkpartiet och högern jublar och ställer sig bakom herr Feldt. Hur detta rimmar med Westerbergs ”nallebjörnsfilosofi” om det glömda Sverige är svårt att förstå. Regeringen och det socialdemokratiska partiet har tappat masken. Den nya skattepolitiken gör att vi måste fråga oss om regeringen vill avveckla kärnkraften och satsa på de inhemska förnybara energierna. En alltmer utarmad miljö gör oss fattiga och leder på lång sikt till planhushållning med knappare resurser. Bara genom att blunda arbetar vi för ett fattigt och förött Sverige. Moms på energi är en antisocial skatt för ökad förstörelse. 115 Vad är det som har gått åt svensk socialdemokrati? Var finns solidariteten? Var finns den goda framtiden? Vilka grupper är det som är mest utsatta för miljöskadorna? Jo, det är de som redan har det besvärligt i vårt samhälle. Med människors liv och framtid betalar vi dagens orealistiska överkonsumtion. Dårskapen firar triumfer! Vi måste komma ut ur förintelseekonomin och in i en cirkulationsekonomi. I en cirkulationsekonomi använder vi ekonomiska styrmedel som hjälper oss alla, inkl. företag och samhällsorgan, att hushålla, återanvända och recirkulera. Det måste bli lönsamt att arbeta på detta sätt och olönsamt att slösa och använda råvaror. Förnyelsearbetet måste bedrivas med hjälp av marknadsekonomin och dess mekanismer. Enligt miljöpartiet de gröna är det enda rimliga att i stället för energimoms införa en skatt på importerade energiråvaror kombinerad med utsläppsskatter. Detta motverkar slöseri och gör det lönsamt att rena. De inhemska energikällorna skall bara betala skatt på andra utsläpp än koldioxid. Dessa skatter ger de ekonomiska drivkrafter som behövs för att bromsa och stoppa den pågående framtidsförbrukningen. Bara genom att inte blunda kan vi börja arbeta för en bra framtid. Bara genom att inte blunda kan vi gå från kollektiv dårskap till realism i våra handlingar. Bara genom att inte blunda kan vi medvetet verka innanför de gränser som naturen sätter. Bara genom att inte blunda kan vi bygga ett uthålligt samhälle som inte faller ihop under utsläpp och avfall. Bara genom att inte blunda kan vi bibehålla ett demokratiskt samhällsskick. Bara genom att inte blunda kan vi bygga ett solidariskt samhälle. Vi har ett ansvar för kommande generationer och dem som växer upp nu. Det ansvaret sviker regeringen. Framtidsförbrukningen planeras. Den kommer inte till av en slump. Miljöpartiet de grönas uppgift är att avslöja dårskapen och verka för en långsiktigt realistisk och solidarisk politik med en ekologisk cirkulationsekonomi som grund. Nic Grönvall är en ganska lustig energidebattör. Han säger att han betraktar miljöavgifter som en betalning för en prestation. Jag får säga att det är ganska gräsligt att industrin skall ha betalt för den usla prestationen att smutsa ner i vår natur. Det är klart att det måste finnas skatter som gör att det verkligen känns när man gör skada. Från moderaternas sida är man också mycket intresserad av vår luft och den koldioxid som släpps ut. Av någon anledning glömmer moderaterna alltid bort en av de allra största källorna till utsläpp av koldioxid, nämligen bilismen. När har vi någonsin hört Sveriges moderater säga något ont om bilismen och alla skador den ställer till med? Till Lars Ernestam vill jag säga att det är beklagligt att höra att vi hela tiden måste skydda en massa saker. Det vore oändligt mycket bättre att vi handlade på ett sådant sätt att vi slapp sätta in alla dessa skyddsåtgärder. Det är bättre att förebygga än att agera efteråt. Tack för ordet.

Prot. 1988/89:59 Fru talman! Låt mig börja mitt inlägg med att säga att jag gläds över det 1 februari 1989 engagemang och de konstruktiva inlägg som har gjorts här av de tidigare debattörerna. Det enda undantaget var representanten för det parti som skulle föra in glädje och sång i parlamentet, och det förvånade mig. Jag tar detta som uttryck för att insikten om att hoten mot vår miljö är vår generations stora utmaning har påverkat alla riksdagens partier i positiv och ansvarstagande riktning. Fru talman! Det vore av utomordentligt värde om vi, liksom när det gäller arbetet för fred och säkerhet, kunde lyfta oss över dagspolitikens gräl och tvister och samlas kring det som förenar oss i kampen för människan och miljön — här i Sverige och i det internationella arbetet. Av oppositionens förslag till årets riksdag framgår också — det vill jag gärna säga — tre ting mycket tydligt: 1. Alla partier har ambitiösa program och vill göra mer. 2. Det råder bred enighet om den svenska miljöpolitiken på så gott som alla punkter inkl. att vi naturligtvis har mycket kvar att göra. 3. På de punkter där vi skiljer oss borde det därför gå att resonera prestigefritt och finna gemensamma lösningar. Svenska folket förväntar sig att vi tar gemensamt ansvar för uppgiften att avvärja hoten och lägga grunden för en hållbar utveckling. I riksdagens allmänpolitiska debatt den 20 oktober förra året påminde jag om en i detta sammanhang mycket viktig sak. Vi som har ansvaret att leda utvecklingen måste också ha det politiska modet att beskriva verkligheten sådan den faktiskt är. Vi får inte hemfalla åt vare sig illusionsmakeri eller orgier i katastrofer.

Ty naturens lagar är sådana att förändringarna tar tid — vare sig det handlar om under lång tid ackumulerade skador eller att ”tvätta” vatten, luft och jord rena. Trots väsentligt minskade utsläpp och väsentligt strängare krav kommer vi därför att få uppleva hur det blir sämre innan det blir bättre. Fru talman! Just därför att verkligheten är sådan måste vi visa på det som kaninge hopp, framtidstro och kraft att handla. Det är det jag vill göra i dag. Det arbete som skall ge synbara resultat har redan inletts. Första steget togs för flera generationer sedan med arbetarrörelsens kamp mot dåliga arbetsmiljöer. Nästa steg togs på 60-talet. Tredje steget togs förra året med de viktiga beslut vi då fattade om miljöpolitiken, energipolitiken, jordbrukspolitiken och trafikpolitiken. Miljöskyddslagen och tillämpningen av denna skärptes ordentligt i och med förra årets miljöpolitiska proposition. Resultaten syns redan i enskilda 117 beslut, aktivare övervakning och fler åtalsärenden. Arbetet med en total översyn och skärpning av lagstiftningen pågår. Utredningen om en ny naturvårdslag har påbörjats. Jag kan i dag för kammaren meddela att regeringen inom kort efter noggranna förberedelser kommer att tillsätta en parlamentarisk utredning om miljöskyddslagstiftningen. Den omställning som vi inlett kommer säkert att ta en generation. Och särskilt början blir mycket arbetsam. Men efter tio år, ungefär vid sekelskiftet, har vi passerat puckeln. Då börjar vi se påtagliga resultat. Då har vi gjort det stora städarbetet och kan koncentrera oss på utvecklingen av den nya, avancerade och resurshushållande rena tekniken. Det är t.ex., fru talman, ett rimligt och fullt möjligt mål att industrins processutsläpp vid sekelskiftet skall vara nere i ofarliga nivåer och användningen av farliga ämnen i produktionen ha rensats ut. Jag talar nu inte bara om klororganiska föreningar eller ämnen som CFC och PCB utan generellt. På samma sätt bör vi till sekelskiftet kunna klara att få ner utsläppen av svavel, kväve och kolväten till en nivå som naturen tål och minska påverkan på klimatet. Då, vid sekelskiftet, kommer vi samtidigt att stå mitt i arbetet med att rensa upp i kemisamhället och ställa om trafiksektorn, energisystemet och jordbruket i miljövänlig riktning. Det är det arbetet som säkert kommer att ta en generation. Just därför är det viktigt att inte förlora tid och att sätta upp tydliga mål med klara tidsgränser. Det är vad som har gjorts för energipolitiken genom det viktiga beslut som riksdagen fattade 1988. Kärnkraftsavvecklingen inleds 1995 och 1996. Nästa år skall regeringen för riksdagen redovisa vilka reaktorer som skall tas ur drift och hur nästa steg i energiomställningen skall tas. Utgångspunkten är och förblir att kärnkraftsavvecklingen skall genomföras samtidigt med kampen mot klimatpåverkan och försurning och samtidigt som de outbyggda älvarna skyddas. Omställningen av jordbruket har också inletts. Här kommer de nu pågående diskussionerna inom den parlamentariska arbetsgruppen att visa om riksdagens partier har den vilja till samling och gemensamma lösningar som krävs. Trafikområdet är det som oroar mig mest. Regeringen och riksdagen har under de senaste åren fattat en rad viktiga beslut. Ändå går utvecklingen i fel riktning. Resultaten av beslut och reformer äts upp av den väldiga ökningen av det totala trafikarbetet på vägarna och i luften. För att vända utvecklingen krävs därför nya beslut: —- lokalt —i våra tätorter — för att snabbt minska belastningen på människors —- i hela Europa om åtgärder för att minska belastningen på hav, skog och = i hela världen om miljövänliga drivmedel och motorer som lämnar klimatet opåverkat. I denna strategi skall vi — som tidigare — ligga i fronten. Fru talman! För två veckor sedan deltog jag tillsammans med 14 andra miljöministrar från hela världen — nord, syd, öst och väst — och chefen för FN:s miljöstyrelse i en överläggning om strategin för de kommande årens globala miljöarbete med sikte på den andra globala miljökonferensen som skall äga rum 1992. Vid mötet i Nairobi nådde vi enighet på en rad viktiga punkter: 1. Vipekade ut sex områden som bör prioriteras under de kommande åren: — miljöfarligt avfall, giftiga kemikalier Efter miljövårdsberedningens möte förra veckan vill jag för min del lägga till biotekniken. 2. 1992 års miljökonferens skall användas som instrument för att man skall få till stånd bindande avtal och internationella åtaganden på dessa områden. Redan under våren 1989 skall avtal slutas som innebär förbud mot export av miljöfarligt avfall. Sverige har fått stöd för kravet på att Montrealavtalet skall skärpas med så snabb total avveckling som möjligt av all användning av CFC. Vi hoppas att ett sådant avtal skall komma till stånd i vår. 1992 skulle en klimatkonvention kunna undertecknas i samband med världsmiljökonferensen. 3. Till dessa åtaganden skall knytas massiva resursöverföringar. För första gången går det att föra konstruktiva diskussioner om internationella fonder för miljöinvesteringar. Sverige arbetar nu mycket aktivt med utformningen av dem. Fru talman! Det är mycket som ser mörkt ut när man analyserar miljötillståndet i Sverige och i världen. Och vi har alla anledning till stark självkritik när det gäller det förflutna. Men vi bör också kosta på oss att känna stolthet över det goda vi åstadkommit. Och det finns ljus i mörkret, anledning till framtidstro!

Fru talman! Jag vill allra först till miljöministern säga att det fanns avsnitt i hennes manuskript som jag också skulle ha kunnat använda, nämligen de avsnitt som beskrev vår gemensamma vilja och som också, till min stora glädje, väl åskådliggjorde energiministerns tilltro till våra möjligheter. Moderaternas grundsyn är nämligen att människans förmåga räcker även till dessa problem. Vi måste angripa dem med en positiv vilja till utveckling och inte med motsatsen. Det är ganska typiskt för vårt sätt att diskutera dessa frågor att det s.k. röd-gröna blocket använder sig av ångestskapande hotbilder som kommer fram i uttryck som förintelseekonomi, hot mot vårt natursystem, osv. Detta är inte sanningen. Den verkliga sanningen, kära medlemmar av det röd-gröna partiet, skall ni ta till er. Vi lever i en värld där människans levnadsålder är högre än någonsin tidigare. Vi lever i en värld där fler människor äter sig mätta var dag än någonsin tidigare. Vi lever i en värld där fler människor kokar mat på spisen än någonsin tidigare. Det är inte en värld i undergång. Det är en värld i utveckling. Och vi moderater vill använda den utvecklingen för att lösa miljöproblemen, inte för att tvinga världen tillbaka till något som var sämre. Jag vill slutligen i denna korta replik även ta tillfället i akt att dela miljöministerns oro för trafiksituationen. Den som har sett situationen i Sydeuropas städer, den som varje dag upplever situationen i innerstaden här i Stockholm eller den som väl känner luften i centrala Göteborg vet att trafiken är en stor källa till miljöpåverkan. Men samtidigt vet vi att den katalytiska reningen nu sitter i 12 96 av vår fordonspark, att den ökar med 8 20 om året och att vi snart kommer att få samma lyckliga effekt av denna människans ansträngning som Los Angeles har fått uppleva, där smogproblemen är på väg att avvecklas. Alldeles klart är emellertid att biltrafiken i koncentrerade former i våra innerstäder är ett problem. Vi moderater inser det och vill gärna understryka bilens betydelse för människans och individens frihet i vår tid, och vi vill söka alla andra vägar än att med tvång och begränsningar hejda denna människans frihet. Vi ser bilen, kommunikationsmöjligheten och trafikarbetet som en del av vårt välstånd, och det vill vi vara rädda om.

Fru talman! Först skall jag vända mig till Carl Frick. Jag förstod egentligen inte vad han sade. Han påstod att folkpartiet vill komma in och skydda efteråt. Jag vet inte vilken hörapparat som Carl Frick hade satt på sig när han lyssnade på mitt anförande. Om vi vill skydda de älvar som inte är utbyggda, då kommer vi in efteråt. Om vi vill skydda de fjällskogar som är kvar från att avverkas, då kommer vi in efteråt. Om vi vill minska användningen av naturresurser, då kommer vi in efteråt. Det är precis tvärt emot vad Carl Frick säger. Så skall jag ta en liten diskussion med Annika Åhnberg också. Annika Åhnberg är en duktig debattör, men jag är förvånad över att hon vågade jämföra marknadsekonomier och socialism såsom den kommer fram i de kommunistiska staterna. Visst kritiserade Annika Åhnberg litet försiktigt de kommunistiska staterna. Men att de har problem berodde på att alla var stygga mot dem, att de inte fick ta del av västländernas teknik osv. Sanningen är att det är i de socialistiska länderna som den stora förbrukningen av naturresurserna finns. Det är där man misshushållar med människors resurser. Det är där man exploaterar grovt, och det är där de stora utsläppen finns. Man har koncentrerat sina resurser på forskning, försvar och annat. Men när det gäller de övriga frågorna har man ingenting att komma med. Med den förvaltarskapstanke som vi står bakom är vi beredda — och det har jag sagt förut — att ge tekniskt stöd också till dessa länder. Det behöver vi göra. Så till miljöministern. Ibland känns det skönt att vara i opposition. Ibland är det jobbigt när man år efter år får ta upp olika frågor. Vi har år efter år begärt en översyn av miljöskyddslagstiftningen. Nu kommer utredningen. Den hade kunnat komma tidigare, men jag är glad att det enträgna arbete som vi lagt ner på den frågan nu gett konkret resultat. Det finns naturligtvis mycket mer, utöver de positiva saker som miljömi nistern tog upp, som behöver göras. Jag fick inte något svar på de frågor jag Prot. 1988/89:59 ställde, utom det där om utredningen. Hur blir det med PCB? — det har ju 1 februari 1989 också diskuterats. Jag har med mig ett urklipp ur en tidning i dag där det står: ”Nya larm om PCB-utsläpp”. Oavsett vad Carl Frick tycker vill vi i folkpartiet förbjuda miljögiftet PCB. Ställer miljöministern upp på det? Till sist vill jag fråga om biobränslen, eftersom vi varit inne på energifrågor. Kommer biobränslen att få det stöd som behövs de närmaste åren?

Fru talman! Miljöministern var mycket statsmannalik i sitt anförande. Vi skall samla oss omkring det som förenar oss. Vi skall inrikta oss på det som ger hopp och framtidstro. Det är saker som man gärna vill instämma i. Jag tycker också att vi skall samlas omkring det som förenar oss. Men vi skall inte nöja oss med det. Jag tror faktiskt att miljöministern, med det engagemang som jag vill tilltro Birgitta Dahl på miljöområdet, har anledning att vara tacksam för att vi inte bara ägnar oss åt sådant som ger hopp och framtidstro och det som förenar oss alla i denna kammare. Det skulle ge ganska litet krut åt Birgitta Dahls överläggningar med t.ex. Kjell-Olof Feldt. Det är nog tur att inte alla faller i Birgitta Dahls famn på det sätt som Nic Grönvall gjorde här för en stund sedan utan att det också finns de som kräver mer av svensk miljöpolitik. Visionen av att allting skulle bli bra vid sekelskiftet, som vi fick höra här, är noginte så lugnande. Det finns naturligtvis områden där man kan se en klart positiv trend. Men det finns också områden där man inte ser det. Trafiken nämndes här. Den goda vilja som både miljöministern och Nic Grönvall gav uttryck för är lovande, men vi skulle gärna vilja se att den också får konkreta utslag i trafikpolitiken. I verkligheten, med stöd av socialdemokraterna i skön förening, kommer vi att få se mer av järnvägsnedläggelser och mer av beroende av bussar och bilar för att klara transporterna här i landet, till skillnad från vad som faktiskt verkligen skulle behövas. Omställningen av jordbruk har påbörjats, säger Birgitta Dahl. Det låter bra. Men vad är det för omställningssignaler som vi får från den socialdemokratiska regeringen? Jo, det är att mer av jordbruksmark skall beskogas och att hårda effektivitetskrav skall ställas på de kvarvarande jordbrukarna. I klartext: Mer storleksrationalisering och mer jordbruksnedläggelser, använd mer av den moderna tekniken inkl. kemikalier. Det är de signaler som jordbrukare faktiskt får från den socialdemokratiska regeringen. Exempel efter exempel på det dubbla budskapet, där man talar varmt om miljön men handlar precis i motsatt riktning kan ges. Så länge vi upplever denna dubbelhet i budskapen kan vi inte förenas om allt. Så länge denna finns kommer vi att utsätta regeringen för en hård kritik på alla de områden där miljöpolitiken och den miljöpolitiska helhetssynen brister.

Fru talman! Jag tackar miljöoch energiministern för beskedet att det skall tillsättas en parlamentarisk utredning om lagstiftning angående miljöskyddet. Detta är en av de saker som vpk bl.a. har krävt. Det gläder oss att I utredningen nu tillsätts. 121 Jag är också glad att miljöoch energiministern tog upp den oroande utvecklingen som pågår när det gäller trafiken. Jag delar naturligtvis den oron. Samtidigt måste jag fråga: Är det ändå inte så att om vi skall kunna komma till rätta med trafikproblemen, kan vi bara göra det genom en kraftig satsning på kollektivtrafiken, framför allt spårbunden trafik? Vi kan inte minska vägtrafiken med bilar så länge det inte finns några alternativ. Därför kan vi inte välja någon annan lösning än en kraftigt utbyggd kollektivtrafik. Miljöoch energiministern måste väl dela den uppfattning som vi har i vpk, att de satsningar som nu görs i vårt land är otillräckliga. Det skulle naturligtvis också i övrigt ha varit väldigt behagligt att nöja sig med ministerns försäkran om att resultatet av allt det vi sätter i gång med kommer att visa sig vid sekelskiftet. Just därför att miljöarbetet är så långsiktigt måste vi öka satsningarna på alternativa energikällor, forskning och utbildning. Tyska forskare lär nu ha funnit metoder för att lagra solenergin. Att de har gjort det beror säkert inte på att svenska forskare skulle vara mer obegåvade utan helt enkelt på att vi har avsatt för litet resurser på denna nödvändiga forskning. De resurser som vi avsätter i dag ger resultat om kanske 10, 20 eller 30 år. Vi måste satsa mera om vi skall kunna bygga en framtid. Till Lars Ernestam vill jag säga att min kritik av öststaterna sannerligen inte var avsedd att vara mild. Jag tycker själv inte heller att den var det. Men sanningen är inte den enkla bild som de borgerliga politikerna så ofta ger uttryck för, nämligen att det finns två system som står mot varandra och där det ena belastas med allt ont och det andra är det goda systemet. Det finns faktiskt inte något ideologiskt och ekonomiskt system som lyckats med en samhällsutveckling, som vi kan vara nöjda med sett ur ekologisk synpunkt. Exempelvis är svavelutsläppen faktiskt högre i Västeuropa än i Östeuropa. Så allt skall inte öststaterna beskyllas för. I dag är vi övergivna av både Gud och lärofäderna, såväl av dem till vänster som av dem till höger. Vi har ändå att med våra bristfälliga kunskaper och med våra mänskliga svagheter hantera situationen som den är i dag. Det finns inga färdiga svar. Vi står här med många frågor och måste hitta nya lösningar, som kombinerar ett aktivt samhälleligt ingripande med en frihet för företag att utvecklas och konkurrera. Det är inte konkurrensen som är det stora problemet med det kapitalistiska samhällssystemet, som jag ser det, utan just bristen på konkurrensen, att den så snabbt upphävs och ersätts med en monopolisering.

Fru talman! Jag kan försäkra Birgitta Dahl att jag inte har kommit hit för att glädjas och för att sjunga, utan jag har kommit hit för att bedriva ett hårt och intensivt arbete för vår framtid. Glöden är stark och till den fogas en intensiv tro på framtiden och de möjligheter som vi tillsammans har för att verkligen få en bättre miljö. Birgitta Dahl talade om att ”beskriva verkligheten”. Verkligheten känner vi ju så förtvivlat väl till. Det är bara att öppna tidningarna, koppla på radion, se på TV och läsa böcker. Hur kan det då komma sig att man i skatteutredningar vill införa skatter, som innebär att vi ökar användningen av kol, olja, naturgas och elkraft, när vi vet vad de där sakerna ställer till med? Det är ju en politik precis tvärtemot vad Birgitta Dahl säger sig önska. Regeringen Prot. 1988/89:59 arbetar ju med förslag som går precis tvärtemot, och då är det ju inte så roligt 1 februari 1989 att hoppa i hennes famn och se glad ut. Man måste på allt sätt försöka avvisa henne, så att hon förstår att vi inte kan fortsätta på detta sätt. Trafiken sägs vara ett stort problem, och visst är trafiken ett fruktansvärt stort problem. Men som Pär Granstedt säger: Järnvägar läggs ned, man planerar för en kraftig ökning av biltrafiken här i landet, en fördubbling inom 25 år. Pehr Gyllenhammar vill femdubbla antalet bilar fram till år 2010. Han vill att vi skall ha 17 miljoner bilar i det här landet. Han är ju litet speciell. Birgitta Dahl är mycket optimistisk när det gäller industrin. Jag har arbetat 20 år i svensk industri. Visserligen är det några år sedan jag slutade, men speciellt optimistisk kan man inte vara med den grundläggande inställning som normalt sett finns i svensk industri. Skall svensk industri reagera positivt på miljösignaler skall man veta att det är bara pengarna som styr. Vet vederbörande att det kostar görs det någonting åt saken. Man vill att det skall vara lönsamt, så att man kan fortsätta tillverkningen. Ett mycket bra sätt att få industrin intresserad för miljön vore att, som det står i en motion från miljöpartiet, kräva att industrin får tillbaka sitt utsläppta processvatten för att föra in det i vattenintaget. Då kan industrin själv bestämma precis vilken kvalitet intagningsvattnet skall ha i processen. Sedan får man bara kompensera sig för avdunstningar och det som ingår i produkten. Då tror jag att industrin skulle sätta till alla klutar, eftersom industrin inte är intresserad av att få in det dåliga vatten som den släpper ut i sina processer.

Fru talman! Först vill jag säga till Pär Granstedt att jag hoppas att jag var statskvinnolik! Sedan vill jag säga att jag vill ha en aktiv opposition. Jag har sagt att det inte finns någon förlorare i landskamperna i de diskussioner som förs på det nordiska planet. Det finns bara vinnare i form av människor och miljö som mår bättre. Naturligtvis är det likadant om vi här i riksdagen driver på varandra. Men vi skall också kosta på oss att erkänna varandras förtjänster och att erkänna var vi är överens. Vi skall visa svenska folket att vi i allt väsentligt gör gemensam sak för att driva på utvecklingen. Jag har inte sagt att det är självklart att vi till sekelskiftet har nått de goda resultat som jag talade om. Jag har sagt att det är möjligt, om vi anstränger oss, att t.ex få ned industrins utsläpp till ofarliga nivåer och få bort farliga produkter ur produktionen. Det krävs en kombination av mycket hårda krav från samhällets sida, av utvecklingsinsatser, av ekonomiska styrmedel och av strängare lagstiftning. Visst finns det, eller har funnits, en negativ attityd inom industrin. Under mina år som miljöminister, och de är inte så väldigt många, har jag gjort den erfarenheten att det går att göra mycket mer än vad industrin tidigare har uppgivit. Men det krävs att samhället ställer hårda krav för att utvecklingen skall komma i gång. Det gäller för Aspa Bruk lika väl som för kärnkraftsavvecklingen att samhället fattar de oåterkalleliga besluten för att det skall bli möjligt som industrin påstår är tekniskt och ekonomiskt omöjligt. Här har det tagits upp vissa konkreta frågor, och jag skulle först vilja säga 123 att det inte förhåller sig så, att vi ingenting gjort beträffande trafiken. Tvärtom har vi Europas hårdaste avgaskrav för alla typer av fordon. Förra årets trafikpolitiska beslut innebar en satsning på järnvägen med 10 miljarder kronor och ett erbjudande till tätorterna att hjälpa till med att sanera miljön. Vidare innebar det ett krav på miljökonsekvensbeskrivning vid all form av trafikplanering, detta för att ta några exempel. Men resultaten, Nic Grönvall, äts faktiskt upp av den våldsamma ökningen av det totala trafikarbetet på landsvägarna och i luften. Det är det som är problemet. Enligt min och regeringens mening måste man gå vidare på två sätt. Dels måste så mycket som möjligt vara spårbunden trafik. Det gäller tätortsregioner och trafiken mellan tätortsregioner. Dels måste man utveckla fordonen som sådana, så att motorerna och drivmedlen blir rena. Man måste alltså göra båda dessa saker. När det gäller avfallshanteringen är jag, som jag framhållit tidigare i kammaren, den första att beklaga att vi inte har kommit längre. Regeringen arbetar nu med målet att före årets slut kunna förelägga riksdagen ett förslag till ett beslut, som kan föra oss väsentligt framåt. Till det som har försenat arbetet hör att det i naturvårdsverkets förslag inte fanns någonting beträffande återvinning. Därför måste vi utföra ett visst arbete i departementet och i regeringskansliet. Dessutom måste vi gå till lagrådet. Vi måste alltså följa de regler som finns när det gäller hanteringen av sådana här frågor. Men jag kan försäkra att arbetet bedrivs med sikte på att vi äntligen skall få en bra lösning på de här problemen. Jag föredrar att till riksdagen komma med ett bra förslag som har hunnit lagrådsbehandlas osv. framför att komma med ett ofullständigt förslag. Får jag också säga kammarens ledamöter att jag i korgen för returpapper här ute hittade den filmkassett som jag nu visar. Jag skulle vilja uppmana kammarens ledamöter att föregå med gott exempel. Det här är inte något bra exempel på god källsortering. När det till sist gäller frågan om skatter och avgifter, vilket flera talare har tagit upp, vill jag säga att vi visserligen har två utredningar som hör nära samman — däri har Nic Grönvall rätt —, nämligen om indirekta skatter och om miljöavgifter. Oavsett om man tycker att det som man får in skall gå samlat till statskassan eller till olika sektorer, hör ju båda hemma inom ramen för den samlade skattekvoten. Det skulle förvåna mig mycket om inte Nic Grönvalls parti hade den uppfattningen. De direktiv som vi har beträffande utredningarnas arbete går ut på att de skall samråda och att en eventuell moms på energi måste förenas med ekonomiska styrmedel och punktskatter, som behövs av miljöoch energipolitiska skäl. Hur detta slutligt skall sys samman kommer regeringen att ta ansvar för när det är dags att lägga fram förslag för riksdagen. Vår inriktning är att vi skall få effektiva ekonomiska styrmedel som främjar miljön.

Fru talman! Eftersom en viss observans har givits åt det förhållandet att jag i väsentliga avseenden anslöt mig till miljöministern vill jag gärna markera vissa stycken där jag inte gör det. Moderata samlingspartiet har inte samma värdering som socialdemokratin exempelvis i fråga om kärnkraftens avveckling. Vi anser att folket i folkomröstning har fattat ett beslut, ett beslut som vi anser skall bestå icke Prot. 1988/89:59 minst då vi ju mot bakgrund av det koldioxidbeslut som riksdagen har fattat, 1 februari 1989 och som en hel värld omfattar, inte kan se någon annan utväg än att man måste öka förbränningen av fossila bränslen, om man skall klara den elenergiförsörjning som vi tror att vårt samhälle behöver. I anslutning till denna kommentar vill jag emellertid också säga att moderata samlingspartiet är berett att medverka till att de inhemska biobränslena ges en förmånlig ställning när det gäller energiproduktion i vårt land. Det är kanske inte en ståndpunkt som vi helt tydligt har givit uttryck för förut, men vi är såväl inom utredningen om miljöavgifter som inom utredningen om indirekt beskattning beredda att pröva möjligheten till en sådan förmånsställning för de inhemska biobränslena.

Det kommer inte vårt parti att medverka till. Vi vet nämligen att vad som än skall betalas i vårt samhälle är det till sist konsumenten som bekostar det. Vi vet också, som jag har sagt så många gånger i denna debatt, att det bästa medlet för en bättre miljö är utveckling av våra industriprocessers teknik, och den utvecklingen kan vi inte säkerställa i en miljö där vi beskattar våra företag högre. Det var därför som jag i mitt första anförandes skälvande slutminut påpekade det viktiga i att miljöavgifter har samband med en prestation i form av en förbättrad miljöbehandling från industrins sida. Jag vill till sist påpeka att det finns en faktor som vi alla har glömt att tala om, nämligen den enskilda människans stora betydelse för en förbättrad miljö. Genom den enskilda människans ansvar på en så enkel punkt som sopsortering och avfallshantering kan vi, som miljöministern påpekade, göra en väsentlig insats för vår miljö i framtiden.

Fru talman! Till det som Annika Åhnberg sade vill jag inte lägga till någonting. Det är självklart att vi alla måste känna ödmjukhet inför de problem som föreligger och försöka komma fram till lösningar av dem. Jag försökte i all enkelhet redovisa folkpartiets ideologiska syn, inte minst den förvaltarskapstanke som vi tycker är angelägen. Denna förvaltarskapstanke innebär att vi också måste göra inskränkningar i den marknadsekonomi som vi tror på som grunden för att föra vårt samhälle framåt. Det är en självklarhet. Jag tycker trots allt att det var bra att vi fick ha det här meningsutbytet. Jag vill så, fru talman, tala litet mer med miljöministern om miljöavfallet. Jag hoppas att Carl Frick inte blir irriterad nu. Även om vi skall minska användningen av naturresurser, blir det ändå en del avfall, däribland en hel del miljöfarligt avfall. Det är riktigt, som Carl Frick säger, att det kommer i slutändan av hanteringen, men det är naturligtvis viktigt att vi får ett bra omhändertagande av det avfallet. Denna diskussion har vi, Birgitta Dahl, fört mycket länge. Jag kan 125 uppskatta att vi får ett bra förslag, men detta är inte första året som vi för denna diskussion, utan den har förts i många år. Det borde ha funnits tid att redovisa en avfallsproposition. Dessutom har vi, relativt ensamma här i riksdagen, utan stöd av socialdemokraterna fått reservera oss till förmån för en beställning till regeringen av en återvinningslag. Biobränslena har tagits upp här. Jag har nu inte tid att utveckla den diskussionen ytterligare, men det är bra att vi har kommit in litet på energifrågorna. Folkpartiet har i sin budget fört upp ett anslag om 90 miljoner till stöd för bl.a. energiskogsodling. Jag tror, miljöministern, att det är mycket värdefullt att vi under den period som återstår fram till kärnkraftsavvecklingen verkligen låter utvärdera de alternativa energislagen på ett rättvist sätt. Slutligen vill jag i denna debatt framhålla — något som också miljöministern var inne på — att det måste vara bra för miljöministern att bakom sig ha en riksdag som nästan alltid vill gå längre än regeringen vill — jag säger inte ”än ministern vill”, för det kan hända att också ministern vill gå längre men inte får göra det för övriga ledamöter i regeringen. Men varför står det ingenting i propositionen om detta, trots att riksdagen har uttalat att vi skulle gå ett steg längre och arbeta för det förslag som sedan blev nedröstat i Nordiska rådet? Riksdagen har ju uttalat sig för detta, och miljöministern har möjlighet att gå ännu längre, även om Nordiska rådets beslut var ett bra steg på vägen.

Fru talman! Miljöministern sade i sitt senaste inlägg — kanske något provocerad av mig — att hon välkomnade en aktiv opposition. Det tycker jag var mycket statskvinnomässigt sagt av Birgitta Dahl. Jag vågar å centerns vägnar utlova att vi skall fortsätta att göra vad vi kan på den punkten. Jag skall genast fortsätta med det genom att ta upp ett annat uttalande av miljöministern, nämligen om vikten av att man fattar de oåterkalleliga besluten. Det är viktigt att så sker, och jag skulle därför vilja fråga: Var har vi de oåterkalleliga besluten när det gäller kärnkraftsavvecklingen? Det gäller inte bara beslutet om att denna skall bli av — också det ser jag som oåterkalleligt — utan också de beslut som skall driva utvecklingen åt rätt håll. Jag tror att vi måste erkänna som en realitet att man på många håll inom berörda delar av näringslivet tror att det kanske inte blir någon kärnkraftsavveckling och att vi måhända kommer att ha kvar kärnkraften också efter år 2010. Anledningen härtill är att man inte från regeringens sida har givit de oåterkalleliga signalerna.

Detta svek mot dem som vågade satsa på de politiska löftena om att de alternativa energikällorna skulle lyftas fram har mycket stora konsekvenser. När får vi en verklig avvecklingsplan och kraftfull handling i denna riktning? Fru talman! Birgitta Dahl återkom till trafikpolitiken och nämnde de 10 miljarderna i fjolårets trafikbeslut. Men vad är det att komma med i förhållande till behovet? De 10 miljarderna ger inte järnvägen möjlighet att bibehålla sin andel av den ökade trafikmarknad som också Birgitta Dahl talade om. Det krävs insatser av helt annan storleksordning, om vi vill göra järnvägen konkurrenskraftig och om vi menar allvar med en trafikpolitik som ger oss ett miljövänligt trafiksystem. Också regeringen måste ställa sig bakom en sådan politik.

Fru talman! Jag delar miljöoch energiministerns uppfattning om att miljöpolitiken inte bör bli, i varje fall inte i onödan, ett slagträ mellan partierna och att vi i mesta möjliga mån bör gå fram gemensamt när vi kan det, därför att det är av största vikt att de signaler vi ger till människor här i landet är att vi allihop gemensamt gör vårt allra bästa för miljön. Liksom miljöoch energiministern önskar sig en aktiv opposition här i riksdagen önskar jag mig framför allt en fortsatt aktiv miljörörelse utanför riksdagen. Jag tror nämligen att det är den som hittills har varit den egentliga drivkraften i miljökampen, och jag tror att det är den som i fortsättningen kan vara den egentliga drivkraften i miljökampen. Det behövs ett fortsatt lokalt arbete på olika håll i vårt land när det gäller de industrier som finns, när det gäller trafikfrågor, ja, när det gäller allting som berör miljöfrågorna ute i kommunerna. Utan den aktiva miljörörelsen tror jag inte att vi kommer att lyckas i kampen för att rädda framtiden. Pär Granstedt berörde något som också jag tog upp i mitt första inlägg, nämligen den otydliga politiken när det gäller avvecklingen av kärnkraften. Och tyvärr, måste man väl säga, har ingenting klarlagts i den här debatten. De signaler som kommer är ju hela tiden felaktiga: moms på energi som slår ut alternativen i stället för att stödja dem. Vänsterpartiet kommunisterna har andra förslag när det gäller energibeskattningen, som verkar i en annan riktning. Avfallshanteringen har också berörts här. Jag tycker att den är ett tydligt exempel på en upprörande tröghet. Det finns ju saker som vi för länge sedan hade kunnat komma till rätta med, t.ex. alla de onödiga förpackningar som vi snart dränks i. En mycket stor del av det vanliga hushållsavfallet består ju av sådana förpackningar, förpackningar som dessutom i allt högre grad tillverkas på ett sådant sätt att de blir svårare och svårare att återvinna på grund av att de består av blandningar av plaster, papper och andra material som inte går att särskilja. Man kan också konstatera att i takt med att kommunerna bygger ut sin glasåtervinning går affärskedjorna över till plastflaskor. Besvikelsen är stor. När man från samhällets sida kommer ifatt med en sophantering som är till för att kunna återvinna sopor, ja, då går man på marknaden över till något annat som inte går att återvinna och som helt ödelägger den här utvecklingen. Dessutom är det så i dag att om man när det gäller sophantering vill vara miljömedveten ute i sin kommun så krävs det att man är ung och stark och har gott om tid och är ganska listig för att man skall kunna hitta alla de konstiga ställen där olika uppsamlingsboxar ställs upp av kommunen. Man får kånka runt med sina påsar. Man har olika uppsamlingsställen för glas, batterier, miljöfarligt avfall — om uppsamlingsboxar för sådant över huvud taget finns — och för klädinsamlingar litet då och då. Det är självklart att detta är ett sådant område där vi hade kunnat gå mycket snabbare fram och där vi hade kunnat göra kampen för en bättre miljö mycket trovärdigare genom ett snabbt agerande. Det är upprörande att det går så långsamt när det gäller den här utvecklingen. Det är någonting som vi faktiskt kan vara helt överens om över alla partigränser. Vi kan ju inte ha några ideologiskt skilda uppfattningar om detta. Ändå har vi inte kommit längre än vad vi har gjort i dag. Det är beklagligt.

Fru talman! Trafiken och trafikproblemen har tagits upp här. Jag sade i mitt inledningsanförande att järnvägarna skulle få smulor, och det är sant. 10 miljarder på tio år är smulor. Vi köper nya bilar för 25 miljarder kronor om året. Gamla bilar köper vi för 25 miljarder. Vi reparerar bilar och köper bensin för närmare 30 miljarder. 80 miljarder om året lägger vi ner på bilar i det här landet. Ändå tycker man att det är något helt fantastiskt att satsa 10 miljarder på tio år på järnvägstrafiken. Det är ju faktiskt en struntsumma i det hela. Miljöpartiet har sagt att vi måste satsa omkring 65 miljarder de närmaste tio åren, ungefär en tiondel av det som vi lägger ner på bilar under samma tid. Det behövs väldigt kraftiga satsningar, om vi skall komma till rätta med den här utvecklingen. De insatser som är gjorda är halvhjärtade. Fortsätter vi på det här sättet, går vi under under det fruktansvärda trycket av avgaser och annat. Det borde vi faktiskt sluta med. Beträffande kärnkraftsavvecklingen är det ganska beklämmande att man nu nio år efter folkomröstningen inte har kunnat presentera en fullvärdig avvecklingsplan. Miljöpartiet har gjort det, centern har gjort det och vpk har gjort det. Det vore väl oerhört märkligt om vi inte tillsammans skulle kunna presentera en fullödig avvecklingsplan som kunde fastläggas av riksdagen. När energiministern säger att hon vill lägga fast en avvecklingsplan och det finns åtminstone tre konkreta förslag på hur det skall gå till är det ofattbart att det inte skall vara möjligt att lägga fram en helt klar och entydig plan, så att kärnkraften kan avvecklas så fort som det över huvud taget går att avveckla den. Vi har lagt fram en plan över tre år. Vi tror att den går att genomföra av den enkla anledningen att vi måste kunna spara och vi har en överkapacitet i våra system som vi kan använda. Nic Grönvall är ju en kärnkraftsförespråkare, men samtidigt säger han att vår nations rikedomar inte skall föröda andra länder. Det är ju på det sättet att just kärnkraften föröder i andra länder. Vi njuter frukterna av den förödelse som sker i Canada, Namibia och på andra håll. Vi struntar fullkomligt i människornas lidanden i dessa länder bara vi får förbruka så mycket elkraft vi vill i det här landet. Vi i miljöpartiet tycker att det är grundläggande fel. Det är fruktansvärt falskt att agera på det sättet.

Prot. 1988/89:59 Fru talman! Får jag först säga — och det är mycket allvarligt — att i de 1februari 1989 kampanjer som en del driver mot beslutet att avveckla kärnkraften finns ett mått av förakt för politik och demokrati som bekymrar mig mycket. Vi skall visa att demokratin kan klara den här stora uppgiften. Det hoppas jag att vi skall kunna göra i bred parlamentarisk enighet, även om åtminstone moderaterna — det förstår jag — kommer att ställa sig utanför. Många har med rätta diskuterat avfallsproblemen. Det finns några svåra problem kvar att knäcka, som återvinningslagen, som det miljöfarliga avfallet. Det enda problem, Lars Ernestam, som är kvar när det gäller PCB, för användningen är ju förbjuden, är att reda ut hur vi skall ta hand om gamla kondensatorer. Användningen är som sagt förbjuden. Förbudet trädde i kraft den 1 januari i år. Det är ett problem med ett miljöfarligt avfall som vi har kvar. Jag vill nu säga till riksdagens partier att det första sammanträde med miljövårdsberedningen till vilket regeringen inbjuder riksdagens partier är ett sammanträde om avfallshanteringen den 29 mars i år, om några veckor alltså, då vi för riksdagens partier mycket noggrant skall redovisa hur vi nu arbetar med det som vi hoppas skall leda till en proposition under året. När det sedan gäller det internationella arbetet har vi under detta år oerhört mycket framför oss. Jag redovisade i mitt inledningsanförande den diskussion som för ett par veckor sedan fördes i Nairobi om förberedelserna för 1992 års världskonferens och vilka frågor som där stod på dagordningen. Det följs nu upp med förhandlingar om förbud mot export av miljöfarligt avfall och med en omförhandling, en skärpning av Montrealprotokollet, där vi inriktar oss på en så snabb avveckling som möjligt: Vid det nordiska miljöministermötet i Helsingfors för några veckor sedan kunde alla nordiska länder redovisa en avvecklingplan för användning av freon under 1990-talet. Sverige var ju tidigare ensamt om detta. Ett sådant avtal arbetar vi för att få under våren. I maj kommer FN:s miljöstyrelse att sammanträda för att lägga fast det förslag som vi förelägger generalförsamlingen om inriktningen av 1992 års globala kongress. Arbetet med Nordsjön och Östersjön går vidare. När det gäller Nordsjön kommer nästa ministermöte att äga rum 1990. Sverige är mycket intensivt engagerat i förberedelserna för det. När det gäller Östersjön skall nästa ministermöte äga rum 1994, men Sverige har föreslagit att det skall tidigareläggas till 1990 eller 1991. Vi hoppas få stöd för det av våra nordiska grannar och de andra Östersjöländerna. De nordiska ministrarna möts ju kontinuerligt. Vi kommer under våren att här i Sverige få besök av såväl Sovjets som Polens miljöministrar. Vad de besöken skall resultera i förbereds mycket intensivt. Vi förhandlar t.ex. med Sovjet om ett bilateralt samarbetsavtal och med Polen om en rad konkreta projekt. Vi har också direkta kontakter med de baltiska staterna. Det brev Carl Bildt hade med sig till Sverige var något som jag hade begärt att få — ett brev med förslag om ämnen för konkreta samarbetsinsatser. Det förmedlades via Carl Bildt, vilket var mycket vänligt gjort av honom. FN:s generalförsamling skall till hösten ta ställning till inriktningen av 1992 129 års konferens. Jag tror att den allra viktigaste frågan kommer att bli klimatfrågan. Den frågan kan man inte, Nic Grönvall, lösa på ett så enkelt sätt som genom att fortsätta att använda kärnkraft. Om detta är numera världens miljöministrar inkl. Sovjets och USA:s överens. Det krävs att man på energiområdet avlägsnar sig från både fossila bränslen och kärnkraft och övergår till helt nya bränslen, t.ex. inhemska biobränslen men också sådant som vätgasteknologi och soloch vindteknik. Det krävs att vi på allvar angriper trafiksystemen i världen. Vi måste för framtiden ha helt nya trafiksystem än dem vi har i dag. Det första effektiva steget är naturligtvis en total avveckling av CFC-användningen i världen eftersom denna har stor betydelse för klimatpåverkan. Det snabbaste sättet att nå resultat är att avveckla CFC. Fru talman! Efter många år av besvikelse hyser jag vissa förhoppningar om att 1989 skall kunna bli genombrottsåret för det internationella miljöarbetet på samma sätt som år 1988 var genombrottsåret för fredsoch nedrustningsarbetet. Den svenska regeringen kommer att göra allt för att nå framgång i det arbetet, och det känns bra att veta att vi har riksdagen bakom oss.

Herr talman! Den viktiga reformeringen av yrkesutbildningen i Sverige äventyras på grund av en avtalstvist mellan Verkstadsföreningen och Metall. Regeringen sitter bara och tittar på. Likt en vacker sufflé som tas ut för tidigt, sjunker utbildningsreformen ihop till platt intet! När riksdagen i juni förra året fattade beslut om en försöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade linjer på gymnasieskolan så poängterade man noga att de arbetsplatsförlagda inslagen i utbildningen inte skulle få betraktas vare sig som praktik eller arbete, utan som utbildning i linjens karaktärsämne. Det betonades också att eleverna i de olika delarna av gymnasieskolan måste behandlas lika. Eleverna skall behandlas lika oberoende av vilken slags lokal deras utbildning är förlagd till. Riksdagen beslutade t.o.m. att tillkännage regeringen att det ankom på den att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa elevstatusen vid den arbetsplatsförlagda utbildningen. Regeringen har visat en anmärkningsvärd passivitet i den här frågan. Det saknas bl.a. fortfarande avtal mellan arbetsmarknadens parter. Detta har fått till följd att elever i de pågående försöksverksamheterna inte har tagits emot på någon arbetsplats utan skickats hem. Inom en snar framtid står tusentals elever i det stora ÖGY-försöket inför sin första arbetsplatsperiod, och många av dem kommer inte att ha någon arbetsplats att gå till. Metall vill inte acceptera de av regering och riksdag givna förutsättningarna för reformen. Man kräver, helt i strid med riksdagsbeslutet, lön till eleverna vid arbetplatsförlagd utbildning. Dessa krav avvisas av Verkstadsföreningen. Det direkta ansvaret för den uppkomna förhandlingssituationen ligger på Metall, som inte respekterar ett tydligt riksdagsuttalande om att eleverna under sin arbetsplatsförlagda utbildning skall betraktas just som elever och således inte ha rätt till lön. SÖ har nu meddelat att man tänker dra in 2 500 platser till hösten om parterna inte har kunnat enas före den 1 februari. I dag är det den 2 februari, och såvitt jag vet har inte parterna enats om något avtal. Herr talman! I Värmland har man haft ett fullskaleförsök med treårig yrkesinriktad gymnasieutbildning sedan i höstas. Skolledning och lärare har lagt ned ett stort och engagerat arbete på att utveckla den nya utbildningen och för att få till stånd den önskade förnyelsen. Försöksverksamheten har lett till avsevärd upprustning av institutioner och utrustning vid skolorna. Yrkesråden har aktiverats och fått känna av den viktiga roll som man spelar inom verksamheten. Samverkan mellan skolan och det lokala arbetslivet har intensifierats, bl.a. genom den rekrytering och utbildning av handledare för den arbetsplatsförlagda undervisningen som skett under hösten. Över huvud taget har det varit en total uppslutning från kommunerna, landstinget, regionala myndigheter, personaloch branchsorganisationer och av både offentliga och privata arbetsgivare. Nu hotas alltså platserna på industriell teknisk linje och fordonsteknisk linje. Drar SÖ in utbildningen går det inte att behålla eleverna det tredje året på dessa linjer. Men dessutom är risken uppenbar att indragningen av treårig industriell teknisk linje och fordonsteknisk linje också betyder slutet för Övriga yrkesinriktade linjer som utökats till tre år. Till de elever som tagits in på treåriga utbildningar får man säga: Sorry, det blev bara två år. Och till det utbildningssamhälle, som jobbat hårt för detta får man säga: Tyvärr, vi får nu backa ett år. Vi har nämligen en regering som inte förmår rucka på det mäktiga Metall. Så ser den bittra verkligheten ut. Och de största förlorarna är eleverna. De kan inte hänga med i den stora västeuropeiska satsningen på gediget utbildad arbetskraft. Riksdagen slog fast tre punkter i somras. Vi behöver välutbildade ungdomar, inte minst inom verkstadsindustrin. Vi behöver en väsentligt förbättrad och förlängd yrkesutbildning. Under denna yrkesutbildning skall elevstatus råda och eleverna skall ha studiebidrag. Efter åtta månader har regeringen inte klarat av det uppdrag som man fick av riksdagen. Är socialdemokraterna i riksdagen nöjda med en sådan regering? Vi är det inte!

Herr talman! Trots den hittills korta debattiden vill jag ge ett par kommentarer till det vi har hört. Jag kan till fullo instämma i den kritik som Isa Halvarsson har riktat när det gäller ÖGY-försöken. Jag behöver alltså inte uppehålla mig vid det. Men det är klart att det hade varit intressant om folkpartiet också hade gett besked om vad folkpartiet vill. Att socialdemokraterna är vankelmodiga känner vi till. Nu finns det ett konkret förslag som centern har lagt fram i riksdagen för att sätta kraft bakom regeringens ord. Kommer folkpartiet att stödja det förslaget? Moderater och folkpartister talar gärna om ett elevrelaterat statsbidrag. De säger att det är ett bidrag som skall följa eleven och som skall ta hänsyn till de skilda kostnaderna i glesbygden osv. Jag förutsätter att både folkpartiet och moderaterna känner till att statsbidragssystemet är elevrelaterat i så måtto att det tar hänsyn till kommunernas skilda kostnader, skillnader mellan kommuner och skillnader inom kommuner. För att reda ut vad ni egentligen menar när ni talar om ett statsbidrag som dessutom skall följa eleven, vill jag fråga: Om en elev som flyttar från Pajala, där statsbidraget per elev är 27 000 kr., till t.ex. Svedala, där motsvarande statsbidrag är 13 000 kr., tar eleven med sig 27 000 kr. till Svedala eller 13 000 kr.? Tar eleven möjligen med sig 27 000 kr. från Pajala och lämnar 13 000 kr. i Svedala — varvid staten gör en besparing på vägen? Om det flyttar tio elever från Pajala — kanske inte till Svedala men till Stockholm, vilket inte är särskilt otroligt med den befolkningsomflyttning som vi har i dag —, mister då Pajala tio gånger 27 000 kr.? Hur bedriver i så fall Pajala sin skolundervisning i fortsättningen? Jag kan ställa frågan specifikt till Isa Halvarsson, eftersom folkpartiet säger att en skola som inte är så attraktiv utan mister elever också skall räkna med att mista statsbidrag. Det vore bra om vi kunde få ett klarläggande på de punkterna. Jag går vidare till regeringspartiet. Det har varit många diskussioner om de 167 milj.kr. Men jag hör få, om ens några, som också påminner om att regeringen redan har sparat 40 milj.kr. på gymnasieskolan. Ewa Hedkvist Petersen, kommer de pengarna att återföras när lönetaket avskaffas? Centern föreslår detta i en motion, så det är ganska lätt att ordna. De pengar som kommmunal vuxenutbildning har förlorat på grund av den s.k. cash limit-principen motsvarar 40 000 undervisningstimmar i kommunal vuxenutbildning. Kommer de timmarna att återföras? Centern har också förslag om detta. Det vore bra om Ewa Hedkvist Petersen, som är med på en socialdemokratisk motion om att återföra de 167 milj.kr., nu också ger ett besked om vad som gäller för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. När man följer denna debatt — man kunde göra det i går när statsministern också var inblandad —- inser vederbörande att man i regeringskansliet inte kan se sambandet mellan statliga besparingar och kommunala. Statsministern sade t.ex. i går att han höll talet på kongressen, eftersom där fanns en mängd kommunalmän som borde begripa att de skulle satsa på skolan. Kommunalmännen har gjort det. T.ex. kunde Bengt Göransson i den för någon vecka sedan sända TV-utfrågningen säga att han visste att kommunerna hade ökat sina läromedelsanslag med 80 milj.kr. Det är förmodligen sant. Men vi vet att samme Bengt Göransson i förra årets budget när man slopade det s.k. kopieringsavtalet tog från kommunerna 60 milj.kr. just på läromedelsanslaget. Nettoökningen motsvarar inte på långa vägar den kostnadsökning som har inträffat under tiden. Att vi har fått denna debatt om skolan är i och för sig bra. Det är nyttigt att vi talar om skolan och skolans problem. Men samtidigt är debatten olycklig ur en annan synpunkt, åtminstone med den vinkling som debatten har fått. Det är sannerligen inte lättare att i framtiden rekrytera duktiga ungdomar till lärarutbildningen. Vi har bekymmer nu med det. Det är för få som har sökt, och vi har inte kunnat fylla platserna. Vi vet att vi skulle behöva utbilda ännu fler lärare. Vi skulle behöva öka dimensioneringen på lärarutbildningen för att klara lärarförsörjningen i framtiden. Men vad gör regeringen? Jo, man skär ner på antalet platser i stället. Man följer inte de riksdagsbeslut som fattades under förra året om att lägga ut lärarutbildning även i Kalmar, Gävle/Sandviken och Uppsala. Jag frågar Ewa Hedkvist Petersen om det kan vara rimligt i den situation vi nu befinner oss i att göra så? Är det inte rimligare att försöka att stimulera, aktivera och med olika rekryteringsåtgärder få fler ungdomar att söka till lärarutbildningen? Om vi arrangerar lärarutbildning på fler ställen ökar möjligheten att rekrytera ungdomar från den högskolans närområde. Det vet vi av många andra exempel. Kommer socialdemokraterna nu, när de har klart för sig att det finns en majoritet från de övriga partierna, att fullfölja riksdagsbeslutet om att dra tillbaka förslaget om att inte starta lärarutbildning i Kalmar, Gävle/Sandviken och Uppsala? Herr talman! Det finns många saker som skulle behöva sägas om skolan. Vi får tillfälle att återkomma till detta om ungefär en vecka. Jag tycker att det är beklagligt att skoldebatten numera mest handlar om snävt budgettekniska argument, om ökad effektivitet, om rationaliseringsvinster etc. Dessa ord har blivit honnörsord i skoldebatten. Det är sällan man hör sådana ord som bildning, kulturarv och humanism. Centern menar att en satsning på skolan och på utbildningen är en lönsam framtidssatsning, väl värd pengarna.

Herr talman! Ann-Cathrine Haglund tyckte att det var för mycket siffror. Jag trodde att hon förstod att det här handlade om principer. Jag skall göra det tydligare än så. Om den avlämnande skolan har ett högre statsbidrag, vilket den uppenbarligen skall ha även med ert synsätt, och den mottagande skolan har ett lägre statsbidrag, vilket statsbidrag är det då som följer eleven? Det är detta som är principfrågan. Frågan om de fristående skolorna har vi från centern löst på det enkla och, som vi tycker, förnuftiga sättet att fristående skolor skall ha exakt samma statsbidrag som skolor inom det offentliga skolväsendet. Då blir det ingen diskriminering, utan skolorna får leva under exakt samma förutsättningar och förhållanden. Skolorna får alltså statsbidrag, inte per elev utan per undervisningsgrupp. Även Ann-Cathrine Haglund känner ju till att elever inte undervisas en och en utan i klasser, och en klass kostar ungefär lika mycket att undervisa oavsett om det är 15, 25 eller 30 elever i klassen. Det är därför ert resonemang om ett elevbaserat statsbidrag som följer eleven inte är bärande. Jag ville därför att ni skulle få tillfälle att förklara hur ni tänker att det skall gå till när det är så stora skillnader i de faktiska kostnaderna. Är det den kostnad som eleven betingar i den avlämnande skolan som gäller eller är det kostnaden i den mottagande skolan som gäller? Om det är en skillnad däremellan, vart tar pengarna då vägen?
Prot. 1988/89:60 Herr talman! Det är bra att Larz Johansson vill diskutera principer. Och 2 februari 1989 den viktiga principen är att vi får en bra skola. Den viktiga principen är att barn och föräldrar kan välja skola — välja fristående skola eller allmän skola eller välja mellan skolor i det allmänna skolsystemet. Det viktiga är att statsbidraget följer eleven och att ett bidrag motsvarande den rörliga kommunala kostnaden också följer eleven till den skola eleven väljer. Statsbidraget skall betalas ut per elev. Kommun och skola bestämmer hur de vill ordna undervisningen efter de klara och tydliga mål som vi här lägger fast. Kommun, skola och lärare bestämmer över klasstorlekar, gruppernas storlek, så att undervisningen blir så bra som möjligt. Vi kan här inte centralstyra och centraldirigera.

Herr talman! Låt mig börja i slutet av Ann-Cathrine Haglunds anförande där hon sade att kommunen måste få besluta om klasser och undervisningsgrupper. Låt mig då erinra henne om att det är exakt vad som står i skolförordningen i dag. Staten mäter ut resurser efter ett visst bestämt , system, det statsbidragssystem som vi har i dag. Det står klart och tydligt att det är kommunens skolstyrelse som beslutar om elevernas fördelning på klasser och undervisningsgrupper. Den möjligheten har man alltså i dag. Sedan är det faktiskt viktigt, Ann-Cathrine Haglund, även om man talar om principer, att man har klart för sig hur dessa principer fungerar i verkligheten. Om man upprepade gånger väcker ett förslag i Sveriges riksdag där det föreslås en övergång från ett statsbidragssystem till ett annat är det en rimlig begäran att de som väcker dessa förslag kan förklara vilka effekter man då får och att detta inte bara sker i svepande ordalag om att det skall bli en bra undervisning och stor frihet, osv. Vi vill faktiskt veta hur denna princip skall tillämpas i den praktiska skolverkligheten. Frågetecken kvarstår. Varken folkpartiet eller moderaterna kan redovisa hur deras förslag till statsbidragssystem fungerar och vilka effekter det får för den ena och den andra kommunen. Det är inte särskilt svårt att räkna ut att det med den här sortens principer och med den typ av befolkningsomflyttningar som vi har i Sverige i dag är det de fattigare glesbygdskommunerna som kommer att få avstå stora delar av det nuvarande statsbidraget till storstadsområdena och till södra Sverige. Om det är detta som avses med detta statsbidragssystem, tycker jag att man skall säga det, men man skall inte linda in det i några svepande ordalag om stor kommunal frihet och bra kunskaper i skolan. Det har i och för sig också betydelse när vi talar om resurser, men då är det i ett annat sammanhang.

Herr talman! Jag har begärt ordet i denna allmänpolitiska debatt för att tala om utbildningsfrågor ur ett norrbottniskt perspektiv, sett med glesbygdsögon. Norrbotten genomgår som bekant en omvandling från ett traditionellt skogslän med tunga basnäringar till ett län med en mer varierad arbetsmarknad. Det ställer krav på utbildningen. Till detta kommer norrbottningarnas rätt till utbildning på alla nivåer. Utbildningsväsendet i länet blir i denna process en nyckel. Det är, från grundtill högskola, en kedja där varje länk är lika viktig. Jag tänkte börja med att tala om grundskolan. Grundskolan i ett glesbygdsperspektiv har till viss del berörts av Larz Johansson. Vi vet att grundskolan i Norrbotten av nödvändighet är mycket spridd. Till hjälp för sprida den har vi statsbidragssystemet. Jag hade tänkt ta upp det exempel som Larz Johansson gav, om hur mycket en grundskoleelev i Pajala kostar, nämligen ca 27 000 kr. I en kustkommun i Norrbotten kostar en grundskoleelev ca 17 000-20 000 kr. Denna spännvidd är nödvändig för att garantera att alla elever, oavsett var de bor i länet, får lika grundutbildning. Det är alltså mycket viktigt att man inför ett framtida statsbidragssystem för grundskolan, som ju regeringen håller på att bereda, tar hänsyn till de olika förhållanden som råder ute i kommunerna, att det styrs av behoven. Det är dyrare att bedriva undervisning för alla grundskoleelever i en glesbygdskommun än i en tätort. Samtidigt är det viktigt att statsbidragssystemet ger kommunerna frihet att planera sin egen skolorganisation. Herr talman! När det gäller gymnasieskolan i Norrbotten är det värt att märka att också den är mycket spridd. Vi har gymnasieenheter i tio av våra fjorton kommuner. Storleken på dessa enheter varierar från ca 100 intagningsplatser till ca 1 400. Vi är mycket måna om att stärka våra gymnasieskolor. De betyder nämligen väldigt mycket för de orter där de finns. I Jokkmokk, som har den minsta gymnasieskolan, betyder 150 skolungdomar i de övre tonåren mycket för vardagslivet på orten. Det är därför med stor tillfredsställelse jag läser i budgetpropositionen att utbildningsministern betonar att det är viktigt att man månar om de gymnasieskolor som finns. Vuxenutbildningen i Norrbotten har naturligtvis också en mycket central roll. Liksom i övriga landet blir arbetskraften som helhet äldre. Det måste då finnas möjligheter till återkommande utbildning. På grund av det prekära arbetsmarknadsläge som fortfarande råder i vissa inlandskommuner är möjligheten till arbetsmarknadsutbildning viktig. Det gäller t.ex. alla dem som måste skaffa sig grundskolekompetens i komvux för att över huvud taget komma vidare. För att underlätta dessa studier finns särskilda utbildningsbidrag avsatta. Dessa har emellertid i år begränsats mycket kraftigt av arbetsmarknadsstyrelsen, och det har fått mindre bra konsekvenser, då ju möjligheten att finansiera studier är avgörande för den enskilde, särskilt för vuxna. I Kiruna är exempelvis arbetslösheten i dag fortfarande 6 96, 1100 personer. Under 1988 beviljade arbetsförmedlingen utbildningsbidrag till 350 personer, och av dessa skulle de flesta skaffa sig grundskolekompetens. Under första halvåret 1989 får man enligt direktiv bara bevilja 25 personer dessa utbildningsbidrag. Det är en mycket kraftig inbromsning som sker. Vi socialdemokrater på Norrbottensbänken har uppmärksammat detta under motionstiden och föreslagit att antalet utbildningsbidrag i det reguljära utbildningsväsendet, som budgetposten heter, skall ökas på eller att man kvoterar en större del till Norrbottens inlandskommuner, vilka har stora arbetsmarknadsproblem. Jag har nu kommit till den sista länken i utbildningskedjan. I samband med Norrbottenspropositionen förra året gjorde regeringen en mycket medveten satsning på högskoleutbildningen i länet. Vi fick flera nya professurer och forskningsresurser. När dessa resurser fullt ut är omsatta i verksamhet kommer slagkraften i högskolan att vara betydligt stärkt. Inför framtiden är det helt avgörande att vi får en utökning av anslaget till lokala och individuella linjer och fristående kurser. Vi är i Norrbotten måna om att kunna sprida högskoleutbildning ut i länet, och då krävs ett rejält tilltaget anslag. Inför nästa budgetproposition är det helt nödvändigt att det sker en ytterligare och kraftig ökning av anslaget till högskolan i Luleå. Vi har under motionstiden väckt motioner om en utökning med 30 platser av systemvetarutbildningen i Luleå. Bakgrunden är de lokaliseringar av bl.a. enheter inom Vattenfall, televerket och posten som skall ske. För att dessa lokaliseringar skall kunna få slagkraft behövs systemvetare, och då behövs en utökning av utbildningen. I linje med högskolans nuvarande verksamhet skulle det också vara mycket bra med en arkitektlinje. Jag vill slutligen tillägga att vi i Norrbotten har sagt att vi har ett behov av en teaterskola. Det pågår förberedelser i länet, och vi vet att det finns behov av en teaterutbildning med inriktning på regionteatrarnas behov.

Herr talman! Jag uppfattar Ewa Hedkvist Petersen som talesman också för utskottsmajoriteten. Eftersom Ewa Hedkvist Petersen också står som undertecknare av den motion där man föreslår att 167 milj.kr. skall återföras till grundskolan, vill jag fortsätta det resonemang som Ewa Hedkvist Petersen nyss förde när det gällde den kommunala vuxenutbildningen och dess betydelse för framför allt s.k. lågutbildade människor. Kommunal vuxenutbildning har blivit av med resurser som motsvarar 40 000 undervisningstimmar i och med det beslut som fattats. Vi har från centerns sida föreslagit att man återför de här resurserna till komvux. Mot bakgrund av de argument som Hedkvist Petersen har redovisat om betydelsen, nyttan och nödvändigheten av vuxenutbildningen inte minst i Norrbottens inland skulle det vara intressant att höra om Ewa Hedkvist Petersen är beredd att stödja en sådan motion. Samma förhållande gäller gymnasieutbildningen. Gymnasieskolan har genom ett regeringsbeslut, grundat på den s.k. cashlimit-princip som regeringen nu har övergett, blivit av med 40 milj.kr. Är Ewa Hedkvist Petersen beredd att stödja motionen om att återföra också dessa 40 milj.kr. Det skulle vara konsekvent med resonemanget om de 167 milj.kr., och i det fallet finns tydligen en enhällig riksdag bakom förslaget att pengarna skall läggas tillbaka. Det vore mycket bra om Ewa Hedkvist Petersen gav ett klart och tydligt besked på de här punkterna. Gymnasieskolan behöver sina pengar av många skäl, bl.a. för att kunna uppfylla de löften som har utställts inte minst i den senaste och de föregående regeringsdeklarationerna. Ewa Hedkvist Petersen ingår i det regeringsunderlag som står bakom den regeringsdeklaration där det klart sägs att alla ungdomar under 20 år skall ha en plats i gymnasieskolan. Vi vet att under innevarande budgetår har 1 250 ungdomar ställts utanför gymnasieskolan. Departementschefen skriver nu i budgetpropositionen att han tycker att det är rimligt att de årskullar som under de kommande åren söker till gymnasieskolan får samma tillgång på platser som de närmast föregående årskullarna. Det innebär i klartext att regeringen inte har för avsikt att höja ambitionsnivån. Regeringen har inte för avsikt att leva upp till den regeringsdeklaration där man har redovisat att alla ungdomar under 20 år skall få en plats i gymnasieskolan. På vilket sätt tänker Ewa Hedkvist Petersen agera för att uppfylla både regeringsdeklarationens löften och intentionerna i det enhälliga riksdagsbeslut som vi tidigare har fattat om att alla ungdomar under 20 år, som så önskar, skall få en plats i gymnasieskolan?

Herr talman! Det har avlämnats en motion från den socialdemokratiska gruppen, precis som Larz Johansson säger. Han har nu upprepat två gånger att jag står som undertecknare av den. Det gör jag faktiskt inte, men det må vara en detalj i sammanhanget. Men som Larz Johansson sade så får vi tillfälle att återkomma till denna fråga under våren. Det har väckts en mängd motioner från de borgerliga partierna, från alla oppositionspartier och också från socialdemokrater från länsbänkarna i olika mindre frågor inom utbildningspolitiken och när det gäller utbildningspolitiken i stort. Vi kommer att få tillfälle att återkomma till detta under våren. I nästa vecka kommer bl.a. en debatt kring propositionen om skolans styrning. Jag anser, precis som Larz Johansson sade i ett av sina tidigare anföranden, att det är mycket viktigt att skoldebatten kan handla om bildning, kulturarv och humanism och inte enbart om pengar, budgetposter och anslag. Jag hoppas att resultatet av den skoldebatt som har förts under de senaste veckorna bli att vi börjar diskutera skolan ur ett längre tidsperspektiv och att vi frågar oss vad vi vill att barnen skall lära sig och vad vi vill med grundskolan. Vi borde kanske också ge en litet ljusare bild än den som tidigare har tecknats här i debatten. Jag tycker också att det är mycket viktigt att vi kan föra en skoldebatt i ett regionalt perspektiv, och det är därför som jag i dag har begärt ordet. Det är viktigt att vi speglar hur skolan ser ut i det län som jag kommer från där det råder mycket speciella förutsättningar och där det krävs speciella ansträngningar för att våra barn får den undervisning de skall ha.
Herr talman! Det kanske vore överdrivet vänligt att säga att svaret är ett under av klarhet, men jag har ändå av erfarenhet lärt mig att man skall vara ganska nöjd när man från regeringssidan får ett svävande svar, för då är det i alla fall inte fråga om ett kategoriskt nej. Jag tolkar Ewa Hedkvist Petersens resonemang på det sättet att man ändå var beredd att diskutera också frågan om den enprocentiga besparingen för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Det handlar även här om principer. Överger regeringen principen om lönetak och den socialdemokratiska riksdagsgruppen i konsekvens därmed skriver en motion med ett förslag om att ändra beslutet om de 127 miljonerna och alla vi andra gör på samma sätt, måste i konsekvens med detta motsvarande besparing för gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning också tas tillbaka. De är fråga om samma typ av lärare, och det kan i vissa fall vara fråga om samma lärare som undervisar i flera av de här skolformerna. Den läraren kan ju inte drabbas av lönetaksprincipen om han undervisar några timmar i gymnasieskolan men undgå den om han under resten av sin arbetstid undervisar i grundskolan. Nu vet ju Ewa Hedkvist Petersen lika väl som jag att det inte är läraren som direkt drabbas utan det är eleverna och undervisningen. Tanken med lönetaksprincipen var ändå att den skulle verka återhållande i lönebildningshänseende. Kvar står frågan, Ewa Hedkvist Petersen: Måste inte samma princip gälla för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som nu uppenbarligen skall gälla för grundskolan?

Herr talman! För ungefär tio år sedan genomfördes en av de största förändringar som har skett i det här landet när det gäller den högre utbildningen, den s.k. högskolereformen. Med tanke på den betydelse för hela landets framtid som högre utbildning och forskning har anser jag det vara något förvånande att inte just den högre utbildningen och forskningen har fått en särskild rubrik i dagens allmänpolitiska debatt. Tillmäter man inte inom de andra partierna, inom regeringen det här området någon större vikt? På annat sätt kan jag inte förklara att jag är den ende av dem som normalt sysslar med högskoleoch forskningsfrågor i riksdagen som är anmäld till denna debatt. Till min glädje ser jag vår nye utbildningsminister, statsrådet Bengt Göransson, i sin bänk här i kammaren. Jag vill gratulera honom till utnämningen. Samtidigt konstaterar jag att han har ett fält framför sig som i mycket stor utsträckning är obearbetat. Trots allt kan vi konstatera att effekterna av den högskolereform som genomfördes för tio år sen har varit mer negativa än positiva. Det finns åtskilligt med problem som man har att komma till rätta med under den närmaste framtiden. Budgetpropositionen är inte någon särskilt positiv läsning när det gäller detta område. Det sker diverse omfördelningar. Det är riktigt att forskning och humaniora får litet mer pengar, men det åstadkommes i stort sett genom att man skär ned på de tekniska utbildningarna, vårdyrkesutbildningarna och lärarutbildningarna. Vi har svåra kvalitetsproblem när det gäller den högre utbildningen. Vi har kvantitativa problem. Dimensioneringen fungerar inte som den skall göra. Om man i det ena ögonblicket satsar på forskning, i nästa ögonblick satsar på grundläggande utbildning och därefter satsar på forskning igen osv., är det klart att man får en ryckighet som gör det svårt att kunna planera och utveckla verksamheten vid våra högskolor och universitet. Tyvärr måste jag konstatera att regeringens politik på det här området har varit famlande och präglats av stor okunnighet. Det kanske värsta exemplet på detta är den proposition om formerna för högskolepolitiken som avgavs på höstriksdagens sista dag. Den har aviserats i fyra år, och när den äntligen kommer på riksdagens bord frågar man sig vad den innehåller. Jo, en del budgettekniska förändringar som sannolikt har föranletts framför allt av budgetpolitiska omläggningar inom statsapparaten. Det är allt som man får ut. Locket slås upp väldeliga. Det talas om decentralisering, men i själva verket är det inte fråga om någon egentlig decentralisering, utan i realiteten en fortsatt kontroll och styrning från statens och statsmakternas sida. I vissa hänseenden skall det erkännandet göras att regeringen har anammat de förslag som kommit från moderaterna. Regionsstyrelserna är avskaffade, fil. kand.-examen har återinförts, individuella linjer har återinförts och nu har man för avsikt att införa treårsramar, något som vi moderater länge har krävt. Men det går för sakta. Det händer för litet. När det gäller problemen i övrigt på det här området har vi naturligtvis sambandet mellan utbildning och forskning. Det olyckliga införandet av universitetslektoraten i slutet av 1950-talet har lett till att vi har fått för få professurer i jämförelse med andra länder. Vi har fått en tjänstestruktur som inte följer det internationella måttet. Det är orimligt att den i Sverige som innehar en av de viktigaste tjänsterna inte skulle få bedriva forskning inom ramen för denna tjänst. För att man skall kunna komma till rätta med detta problem föreslår vi moderater att alla kompetenta forskningsbehöriga högskolelektorer skall ges tillfälle att forska i tjänsten till en omfattning motsvarande ungefär en tredjedel av tjänstgöringsskyldigheten. Detta är internationell praxis, och det är vad utredning efter utredning har kommit fram till. Sverige har inte råd att vara utan allt det forskningskunnande som i det här fallet ca 3 000 högskolelektorer besitter. Det måste bli en ändring. Vi kan inte bara fortsätta att prata och prata. Någonting måste inträffa på det här området. Vi har också internationaliseringsaspekten. De svenska utbildningarna är genomgående mycket korta. Vi vet att man inom EG nu har slagit fast att man vill ha en allmän examensgiltighet för utbildningar över tre år. Som exempel kan nämnas sjukgymnasterna i det här landet. De har två och ett halvt års oerhört komprimerad utbildning, men de når inte upp till den magiska treårsgränsen. Skall svenska ungdomar och svenska sjukgymnaster för all framtid vara utestängda från den europeiska arbetsmarknaden? Vi kan se detta problem på område efter område. Över huvud taget kan vi nog inte bortse ifrån att hela högskolesektorn måste ses över. Den måste förstärkas, inte minst i kvalitativt hänseende. Det gäller att inför framtiden kunna leva upp till vad som står i högskolelagen, att utbildning skall ges på vetenskaplig grund. Så sker ej i dag på en rad olika områden inom högskoleväsendet. Men det borde vara regeringens och även oppositionens skyldighet att på olika sätt medverka till att man kan leva upp till den stolta målsättningen: en högre utbildning på verkligt vetenskaplig grund.

Herr talman! Ett huvudsyfte med högskolereformen var att bereda nya grupper av människor möjlighet att bedriva högskolestudier. Ett viktigt medel för att öka högskoleutbildningens tillgänglighet var att antalet högskoleenheter ökades och att dessa försökte lokaliseras så att största möjliga geografiska spridning uppnåddes. Dalarna, eller Kopparbergs län, är ett av de län i landet som fortfarande, drygt tio år efter högskolereformen, har det lägsta antalet högskolenybörjare räknat per invånare. Ser man till hur läget är inom länet och jämför med landets kommuner i övrigt finner man att av landets 20 kommuner med den lägsta rekryteringstätheten återfinns tre i Dalarna. Av dessa tre dalakommuner saknar samtliga gymnasieskola med treåriga utbildningslinjer. Hur är det då med den regionala högskolan? Hur ser dess rekrytering ut? Den ser mycket bra ut. Högskolan i Falun/Borlänge är faktiskt en av de regionala högskolor som ligger högst när det gäller att rekrytera elever från den egna regionen. Vilka faktorer kan tänkas ligga bakom den här rekryteringssituationen med ett så lågt antal högskolenybörjare? Dalarna var sent ute när det gällde att införa grundskola. Det finns i länet personer födda i mitten av 1950-talet som inte har grundskolekompetens beroende på att en del kommuner inte införde grundskolan förrän mycket sent. Den generellt låga utbildningsnivån i länet förklaras med svaga utbildningstraditioner, låg kvinnlig förvärvsgrad och ett näringsliv som åtminstone inte tidigare efterfrågat arbetskraft med högre utbildning. Också avstånden i länet spelar säkerligen in. Förnyelsebehovet är nu stort, och från både kommunalt och statligt håll görs stora ansträngningar för att stimulera nyföretagande och stabilisera befintliga verksamheter, bl.a. genom åtgärder för teknikspridning och marknadsföring. För att komma till rätta med rekryteringssituationen och för att utjämna skillnaden i utbildning mellan åldersklasserna måste vi förbättra möjligheterna för redan yrkesverksamma att skaffa sig en bättre skolunderbyggnad. En avgörande förutsättning för detta är att kunna erbjuda ett bra studiesocialt stöd under utbildningstiden. Som jag tidigare nämnt finns det i Dalarna många människor som har en alltför kort tidigare utbildning. Deras möjligheter att genom komvux eller folkhögskolor skaffa sig nödvändiga förkunskaper — och inte minst vuxenutbildningens uppgift att ge möjlighet till kompletteringsutbildning för behörighet till högskolan — är helt avhängiga möjligheterna till studiesocialt stöd, främst då särskilt vuxenstudiestöd. Det särskilda vuxenstudiestödet är ju ett selektivt stöd, som till skillnad från det mer generella studielånet riktar sig främst till personer med just kort tidigare utbildning. Problemet med det i övrigt utmärkta särskilda vuxenstudiestödet är dock att det inte på långa vägar räcker till för alla som efterfrågar det och som tillhör stödets egentliga målgrupp. Detta selektiva stöds syfte är just att möjliggöra för grupper med kort tidigare utbildning och/eller besvärliga arbetsförhållanden att studera på grundskoleoch på gymnasienivå. För denna grupp är inte studiemedel något bra alternativ, då det — trots den kraftiga förbättringen — fortfarande innebär en skuldsättning som bör undvikas vid utbildningar motsvarande grundnivå. Förbättringen av studiemedlen har dessutom medfört att de bägge studiestödssystemen tangerar varandra på ett sådant sätt att en översyn av det särskilda vuxenstudiestödet nu är på sin plats. En översyn av hela vuxenstudiestödsområdet har för övrigt också motionsvägen aktualiserats under den allmänna motionstiden. Herr talman! Med ett brett och väl balanserat utbildningsutbud — motioner om vidgning av kursutbudet finns vad gäller högskolan i Falun/Borlänge från dalabänkens s-ledamöter — och med ett studiesocialt system som medverkar till större rättvisa i fördelningen av utbildning mellan generationer och mellan individer hyser jag ett gott hopp om att högskolan också framdeles skall kunna utveckla sin roll som ”motor” i den regionala utvecklingen i Dalarna. Debatten om utbildning var härmed avslutad. Kammaren övergick till att debattera kultur.
Herr talman! Under valrörelsen utlovade socialdemokraterna att satsa 300 miljoner på kulturen under den kommande mandatperioden. Förväntningarna från kulturskaparnas sida var stora. Så kom budgetpropositionen och med den en våg av besvikelse bland kulturlivets institutioner och personer. Det gavs inte någon samlad redovisning av hur de första 100 miljonerna utnyttjats. Man kunde utläsa att 17,5 miljoner anvisats till studieförbunden, så att deras anslag till kulturverksamhet blev totalt 125 miljoner. Ett stort belopp anvisas till Wasavarvet. Det är bra, men skall pengar till inredning av det nya varvet tas från kultursektorns reformram? Biblioteksersättningen räknas upp, men det visste vi sedan länge, eftersom i fjol ett tvåårigt avtal tecknades mellan staten och upphovsmannaorganisationerna. Men i övrigt görs nästan ingenting för konstnärsersättningarna, som är det mest angelägna reformområdet inom hela kultursektorn. Inga andra grupper i samhället redovisar så höga arbetslöshetssiffor som konstnärerna. Inga andra grupper tvingas leva under så torftiga villkor som de fritt arbetande bildkonstnärerna, skådespelarna, dansarna, musikerna och författarna. Varför har inte regeringen föreslagit en kraftig förstärkning av konstnärsstödet? Är verkligen studieförbunden i större behov av en kraftig anslagsförstärkning än kulturskaparna? Kulturministern föreslår att ett trettiotal bidragsändamål som hittills har utgjort särskilda anslagsposter i budgetpropositionen buntas ihop och får sina anslag genom beslut inte i riksdagen utan av kulturrådet. För de institutioner som främst arbetar under sommarsäsongen — Drottningholmsteatern och Vadstenaakademien— kommer då beslut om anslag att fattas endast en kort tid innan säsongen börjar. Den nya modellen innebär en stor nackdel för institutionerna, eftersom de hittills redan i budgetpropositionen kunnat utläsa på vilken miniminivå anslaget skulle hamna. Genom åren har riksdagen ofta gjort förändringar i budgetförslagen på kulturområdet. Vi anser att det varit till gagn för kultursektorn att motioner kunnat väckas i riksdagen om var och en av de ofta särpräglade institutioner och föreningar som bidrar till utvecklingsarbetet inom kulturområdet. Min fråga blir: Varför anser kulturministern att statens kulturråds inflytande över anslagstilldelningen bör öka på bekostnad av riksdagens? Besvikelsen inför budgetpropositionen är stor på många håll. De regionala kulturinstitutionerna får nöja sig med besked att kulturministern skall ”ta initiativ att få fram ett allsidigt underlag för ställningstaganden till frågan om hur den regionala kulturverksamheten skall kunna utvecklas i framtiden”. Ja, detta är vad riksdagens kulturutskott krävt för flera år sedan. Den utredningen borde ha varit färdig vid det här laget. Länsmuseerna och de regionala teater-, dansoch musikinstitutionerna borde ha fått förstärkningar redan i år. De fria grupperna får en uppräkning från 37,7 miljoner till 40 miljoner. Men dessa dryga 2 miljoner ger bara ett blygsamt påslag till alla de fria teater-, dansoch musikgrupper som svarar för en så stor del av kulturutbudet för barn och ungdom. Om inte riksdagen följer folkpartiets och några andra partiers förslag om förstärkning av anslaget till de fria grupperna, kommer dessa att få stora problem att klara sin verksamhet under det kommande året. Sveriges två nationalscener, Operan och Dramaten, drabbades i budgetpropositionen av ett dråpslag. Kulturministern skriver: ”Budgetförslagen för de tre institutionerna kommer att kräva en anpassning av verksamheten till den nivå som är realistisk med hänsyn till statsbidragets framtida utveckling och de möjligheter till inkomster som kan finnas.” Dessa meningar innebär en kulturpolitisk reträtt. Kulturministern talar inte om en oförändrad verksamhet utan om en medveten neddragning av den konstnärligt och publikmässigt framgångsrika verksamhet som våra nationalscener svarar för. Ledningen för Operan och Dramaten anser att kulturministern inte står fast vid det löftehan gav innan förra årets avtal undertecknades. Vid flera uppvaktningar gavs klara besked om att verksamhetsplaneringen skulle utgå från en oförändrad nivå och att avtalet med de välbehövliga uppräkningarna av den konstnärliga personalens löner skulle undertecknas med regeringens goda minne. Men nu svänger sig kulturministern i debatten. Någon anonym talesman för departementet försöker undervisa riksbankschefen och chefen för en av våra största industrikoncerner om hur ett bokslut skall läsas och en budget ställas upp. Det hela gör ett närmast patetiskt intryck. Nu kommer säkert den nödvändiga anslagsförstärkningen till Operan och Dramaten att ske till följd av oppositionspartiernas motioner. Men kvar står frågan: Avser kulturministern att söka genomdriva den neddragning av verksamheten som han förutskickar i budgetpropositionen? Årets kulturbudget blev för de flesta berörda en besvikelse. En del kan rättas till av riksdagen. Men många undrar om kulturministern verkligen vill hävda att han använt kultursektorns ett hundra reformmiljoner på bästa tänkbara sätt.

Herr talman! Ett bestående minne från den senaste valrörelsen är den s.k. kulturstrejken. Under några minuter avstannade all kulturverksamhet över hela landet. Aktionen fick ett brett folkligt stöd. Kort därefter lovade sedan socialdemokraterna, trängda av vpk och en stor opinion och efter en direkt fråga av Lars Werner i den direktsända partiledardebatten, en rejäl satsning på kulturen. Därför var det många som med spänning och förväntan såg fram mot en rad plustecken framför kulturkontona i årets budgetproposition. Men förväntningarna förbyttes i besvikelse. För vad hade det blivit av det hela? Jo, utslaget per invånare i landet blev det ungefär 12 kr., 12 kr. mer om året i kultur till var och en! Det räcker faktiskt inte ens till en bok för alla .

Herr talman! I gårdagens partiledardebatt betonade Birger Schlaug att miljöpartiet de gröna satsar på de mjuka områdena i samhället — barnomsorg, skola, miljö. Han kunde ha lagt till: kulturen. Vi behöver mer av kultur, men vi betraktar inte kultur som ett slags avkoppling eller belöning när arbetsveckan är slut. Men vad skall vi ha kulturpolitiken till? Kan den användas som instrument i vår kamp för överlevnad? Ja, kulturen behövs mer än någonsin som led i en överlevnadsstrategi. Kulturen är faktiskt prioriterad i årets budget. Åtminstone skriver kulturministern det. Han föreslår resursökningar med drygt 100 milj.kr. per år tre år i följd i syfte att stärka och förnya kulturlivet. Det är bra. Det är nämligen en myt att samhället inte skulle ha råd med den kultur människorna längtar efter. Miljöpartiet vill emellertid satsa ytterligare 100 milj.kr. på kulturen. Av dessa har redan 20 miljoner tagits i anspråk för att klara verksamheten vid Dramatiska teatern och Operan vid nuvarande nivå genom den bekanta fempartimotionen, initierad av folkpartiet. Men vi har inte glömt Svenska riksteatern, som är riksorganisation för lokala teaterföreningar. Även länsteaterföreningar är knutna dit. Vi i miljöpartiet de gröna finner det emellertid viktigast att stödja de fria teateroch dansgrupperna ute i landet. Dessa turnerar landet runt, i glesbygd såväl som i tätort. Hälften av sina föreställningar spelar de i skolorna, för barn och ungdom. Alla bör som små få uppmuntran och stimulans, så att deras estetiska möjligheter tas till vara och utvecklas. Vi i miljöpartiet anslår åtskilliga miljoner kronor mer än regeringen till de fria teateroch dansgrupperna. Här gör också Teatercentrum fina insatser för att föra ut dessa grupper till den stora allmänheten. Miljöpartiet de gröna vill ge människor möjligheter till att bejaka och uppmuntras i sin förmåga till inlevelse och konstruktiv fantasi, inte bara via teater, dans och musik. Genom sina bilder kan konstnärerna förmedla sin förståelse för naturen och hur vi skall umgås med den på ett varsamt sätt. Häromkvällen sade målaren Evert Lundquist i TV-programmet Kulturen ungefär så här: Naturen är mina vänner, jag är en del av naturen, med kött och blod. Ofta går jag ut och klappar barken på träden och säger till dem: Ja, ni klarar er säkert. Och visst klarar sig naturen om vi intar en sådan ödmjuk och varsam hållning till allt levande! Vi behöver mer av den sortens vishet och helhetstänkande som motvikt till det logiska rationella tänkandet. Miljöpartiet vill verka för en sådan ekosofisk inställning till människor och natur. Vi tackar för konstnärernas hjälp genom att ytterligare höja anslagen till visningsersättning åt bildoch formkonstnärer, så att deras verk blir lättare tillgängliga för alla. Konstupplevelsen kan vara lika aktiv och kreativ som konstskapandet. Vi måste sträva efter att alla varelser inom biosfären har lika rätt till utveckling och blomstring, även om dessa i livsprocessen brukar varandra som föda, till skydd etc. Men, herr talman, det blir inte lätt! Den västerländska kulturen är sedan århundranden förhäxad av idén om dominans: västerlandets dominans över icke-västerländsk kultur, det maskulina över det feminina, det mänskliga över den icke-mänskliga naturen och de rika och mäktiga över de fattiga. Det pådrivande syndromet heter ohämmad ekonomisk tillväxt. Och den som slår på trumman för denna är reklamen. ”Reklamen är livsfarlig” heter en bok av Sven Lindqvist. Den utkom redan 1957. Han skrev: ”Reklamen är landets största undervisningsanstalt, den verkliga folkskolan.” Det var då det. Sedan dess har det hänt en hel del. Nu gäller det inte längre enstaka reklambilder utan det totala tryck som vi alla är utsatta för, hur reklamen nästlar sig in i varje vrå av våra liv, hur den skamlöst utnyttjar våra drömmar, behov och sårbarheter. Reklamen går rakt in i solar plexus utan att passera hjärnan. Miljöpartiet de gröna föreslår en skatt på reklam som skiljer på reklam och reklam — rättare sagt på reklam och på produktinformation. Som reklam vill vi definiera alla budskap som tränger sig på oss utan att vi har bett om det. Produktinformation är något vi själva söker upp, därför att det är något vi vill veta just då. Syftet med skatten är att få till stånd en kraftig minskning av den kommersiella reklamen i samhället, ja, de kommersiella krafterna som lägger beslag på allt för stor del av människors tid och energi och dessutom förslösar mängder av naturresurser och skapar ett gigantiskt avfallsberg. I ett sådant samhälle kommer kulturen i kläm. Miljöförstörelse och kulturell utarmning är symtom på samma sjukdom. Vi i miljöpartiet de gröna vill ha ett samhälle där kultur och mänskliga värden får en central ställning, inte ett samhälle som mer och mer präglas av kommersiella värderingar. Valet står mellan kultur och kommers. Att släppa in reklam i svensk television skulle betyda ännu ett avgörande steg i fel riktning. På sikt vill miljöpartiet i stället uppnå köpfrid. Samtidigt vill vi stärka svensk television genom en höjd TV-licensavgift. Det är utomordentligt viktigt att Sveriges television får de resurser som behövs för att fylla sin roll i allmänhetens tjänst, som det heter, som förmedlare av program av hög kvalitet inom samhällsinformation, kultur, underhållning etc. Detta gäller givetvis också radion. Sist men inte minst vill jag nämna den stora satsning som vi i miljöpartiet de gröna har gjort på kulturmiljövården. Vi stöder riksantikvarieämbetets begäran om anslag för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, för vård av kulturlandskapet och för insatser mot luftföroreningsoch försurningsskador, totalt 23 miljoner mer än vad regeringen har föreslagit.